Herr talman! Britt-Marie Danestig har frågat mig vad jag inom ramen för jämställdhetspolitiken tänker göra för att ge utrymme för flickor att utbyta erfarenheter, stärka sin självkänsla och få kunskap att försvara sig själva i hotfulla situationer. Vidare undrar hon hur jag avser att få till stånd mer långsiktiga projekt som stöder flickors kunskap i feministiskt självförsvar. Britt-Marie Danestig nämner själv de 5 miljoner kronor som avsattes i budgetpropositionen för 2002 för insatser i syfte att stärka flickors självförtroende och ge möjlighet till bland annat självförsvarsträning. Utöver dessa pengar finns det inga specifika insatser för långsiktiga projekt avseende just feministiskt självförsvar som metod. Däremot arbetar regeringen på en rad olika områden för att förändra flickors och pojkars situation och livsutrymme i dagens samhälle - ett samhälle som är starkt präglat av en könsmaktsordning. Jag tänkte här ta upp några exempel på sådana åtgärder. Under hösten 2003 tillsattes en särskild utredare för att skyndsamt ta fram ett förslag till åtgärder för att motverka diskriminering på grund av bland annat kön på skolområdet . Utredarens förslag Skolans ansvar för kränkningar av elever har varit ute på bred remiss och behandlas nu inom Utbildningsdepartementet. Förslaget till en ny lag avser att motverka diskriminering och trakasserier och annan kränkande behandling av elever. För att stärka och stödja kommunernas kompetens på jämställdhetsområdet har regeringen från och med 2002 avsatt medel för att utbilda genuspedagoger som resurspersoner för att arbeta med jämställdhet i förskolan och skolan. Genom utbildningen får deltagarna kompetens att genomföra förändringar i förskolans och skolans jämställdhetsarbete. Ambitionen är att det ska finnas minst en genuspedagog i varje kommun vid årsskiftet 2004/05. Hittills har 259 genuspedagoger från sammanlagt 145 kommuner utbildats. En tredje åtgärd är att regeringen i december 2003 tillsatte en delegation för jämställdhet i förskolan , som ska arbeta under två och ett halvt år. Delegationen har flera olika uppdrag, bland annat att dela ut pengar till jämställdhetsprojekt, undersöka varför så få män jobbar inom förskolan samt att se över utbildningen för blivande förskollärare när det gäller jämställdhet och genus. Delegationen ska redovisa en del av uppdraget i en delrapport senast den 1 december 2004. Flickaprojektet inom Socialdepartementet, som pågått sedan november 2003, har fokus på unga flickors självbild och påverkan av att leva i ett samhälle som är alltmer präglat av utseendefixering, kommersialisering och sexualisering. Flicka vänder sig främst till flickor, men har även pojkar och vuxna, som föräldrar och lärare, som målgrupp. Projektet har ett mediekritiskt budskap och vill nå ut till företag som riktar sig till unga människor och till vuxna som arbetar med medier och reklam. Insatser sker inte bara på skolområdet. Ett av regeringens fokusområden för jämställdhetspolitiken under mandatperioden är sexualiseringen av det offentliga rummet. Detta arbetsområde innefattar både pornografitendenser och mer subtila könsstereotypa framställningar . Sexualiseringen av det offentliga rummet är inte ett isolerat område utan handlar om och hänger samman med kön, makt och mäns sexualiserade våld mot kvinnor och flickor. En arbetsgrupp, vars uppdrag är att diskutera, analysera och komma med konkreta förslag på hur regeringen kan arbeta med denna fråga, har nyligen tillsatts. Drygt 80 ansökningar om projekt mot sexualiseringen av det offentliga rummet har inkommit och handläggs just nu. Arbetet för att ge flickor utrymme och för att stärka deras självkänsla pågår således på en rad områden och på många olika sätt. Jag är intresserad av att föra en konstruktiv diskussion kring hur vi kan arbeta på fler sätt för att nå dessa mål.

Herr talman! Jag tänker svara Britt-Marie Danestig genom att citera några kloka ord, och de orden tar jag ur hennes egen interpellation. Där står följande: "Regeringen har därför genom ett uppdrag till Skolverket avsatt 5 miljoner kronor till insatser för att stärka flickors självförtroende bland annat genom möjligheter till självförsvarsträning." Sedan fortsätter Britt-Marie Danestig att tala om att det är alldeles för kortsiktigt att ha ett projekt. Jag kan hålla med Britt-Marie Danestig om att världen inte förändras av 49 olika projekt. Vi har fått in en utvärdering från Göteborgs universitet som jag tyckte var väldigt intressant att läsa. Vi väntar fortfarande på utvärderingen från Umeå universitet. Det som man säger från Göteborgs universitet är att de projekt som har riktats bara till flickor har haft det sämsta utfallet. De projekt som har riktats till pojkar och flickor så att säga utifrån deras egen värdegrund, där flickorna har fått övning i att ta avstånd och sätta ned fötterna, har fått ett bättre utfall. I dem har också pojkar fått lära sig att samtala och lyssna. De projekt som har varit allra bäst har vänt sig till skola och skolledning, projekt som så att säga har angripit en struktur. Inte heller jag tror på åtgärder i projektform, men jag skulle också vilja vänta på resultatet av Umeåprojektet. Jag kan här inte säga att jag inte vill att flickor ska få gå i en självförsvarskurs. Överallt där de vill kanalisera intresset för detta genom skola, genom studieförbund och genom andra organisationer tror jag att man också kan tillmötesgå det. Jag ser det i första hand som ett kommunalt ansvar. Jag tycker dock att utvärderingen från Göteborg tydligt visar på att det är de underliggande strukturerna som leder till att till och med kvinnor måste lära sig att försvara sig, och det är de underliggande strukturerna som jag vill prioritera i mitt arbete som jämställdhetsminister.

Herr talman! Jag kunde kanske ha gett Britt-Marie Danestig lite talartid eftersom jag tror att vi är rätt överens på den här punkten. Jag tänker också ta upp frågan om genuspedagoger, som Britt-Marie Danestig berörde. Det visar sig nu att det i vissa kommuner utbildas fler genuspedagoger. Syftet med genuspedagogen är inte att denne ska verka över hela kommunen utan denne ska utbilda jämställdhetsansvariga lärare och pedagoger på skolorna. Deras verksamhet ska alltså spridas som ringar på vattnet. Jag skulle vilja säga att feministiskt självförsvar är en metod för att stå emot den yttersta konsekvensen av kvinnors underordning, nämligen mäns våld mot kvinnor. Men det är, som vi båda säger, inte någon universallösning på allting. Jag tycker därför att Skolansvarsutredningens förslag om förbud mot diskriminering är intressant. Regeringens satsning på genuspedagoger är intressant, framför allt att man börjar från början. Därför tycker jag också att förskoleminister Hallengrens tillsättande av en jämställdhetsdelegation för förskolan är spännande. Detta arbete måste börja tidigt. Också jag själv är en del av det offentliga rummet. Jag tillhör en stad fylld av kvinnor - och så är det också min egen familj - där det offentliga rummet sexualiseras. Vi ska senare tala med andra interpellanter om detta. Jag skulle vilja säga att det är otillständigt, men jag tror att det är i kampen mot de här strukturerna som vi kan få ett riktigt genombrott utan att för den skull säga nej till de här projekten. Jag ska gärna överlämna projektutvärderingen från Göteborg, och jag ser fram emot utvärderingen från Umeå. Jag ser nu också fram emot om jag kan få tillgång till en miljard.

Herr talman! Mitt avslutande inlägg ska bli kort. Jag skulle vilja tacka Britt-Marie Danestig för den här debatten, som jag tycker har tydliggjort att vi måste ta ansvar för de flickor som är utsatta. De måste få möjligheter att gå i den träning som de själva önskar. Men det som vi kraftigt måste sätta fokus på inte minst i det här parlamentet är den struktur av underordning av kvinnor som finns.